Herr talman! I sitt första inlägg hade bostadsministern några ekonomiska kalkyler över vad vårt alternativ skulle innebära om man bl.a. tog bort bostadstilläggen. Som jag i mitt första inlägg bad bostadsministern uppmärksamma har vi inte föreslagit något sådant. Varför då fara omkring och ange sådana siffror och upprepa dem i riksdagen? Det är helt och hållet bostadsministerns fria fantasier. När det gäller exemplet på vad som händer då man avvecklar de allmänna räntesubventionerna och i stället sänker skatterna är bostadsministerns siffror också fritt uppfunna fantasier, som jag inte nu i detalj hinner gå igenom — vi kanske kan återkomma till dem i skriftväxling i pressen. Beträffande paritetslånen och avvecklandet 1967 av de generella systemen säger bostadsministern att ”vi sänkte med 30 procent i nybyggnadsdelen”. Men bostadsministern glömde att tala om vilka avsevärda höjningar ni hade planerat under de följande åren. Tanken var — det står på s. 392 i propositionen — att ni skulle övergå till ett subventionsfritt 139 system. De generella subventionerna skulle ersättas av ett på sikt subventionsfritt lånesystem. Är det osocialt att nu argumentera för ett sådant, var bostadsministerns företrädare osocial på den tiden. Jag har inte hört att bostadsministern sagt någonting om medbestämmandet. Han har inte kommenterat om det finns en ärlig strävan att uppnå så god medbestämmanderätt som möjligt då man låter hyresgästorganisationer svara för vad hyresgästerna skall tycka eller om det är bra att hyresgäströrelsen skall hitta på ”normer för typfallens hanterande”. Han har inte heller talat om varför man inte skulle kunna sträva efter att få mera av äganderätt t.ex. till småhus och att släppa ifrån sig mer och mer tomträtt. Jag har inte hört förklaringen till att de fem socialdemokrater som var med i den här broschyren i Kristianstad och som i valrörelsen påstod att det var så förträffligt med tomträtt nu alla har begagnat sig av möjligheten att friköpa sitt hus. Det finns kanske en förklaring till detta, så bostadsministern kunde väl ge den. Vi är isolerade, sade bostadsministern, och det fanns därför ingen anledning att speciellt bry sig om oss — det hade mest teoretiskt intresse. Så resonerar man om man är arrogant. Jag tror inte att vi är isolerade bland människorna. Vid voteringen här i kammaren kanske inte så många röstar enligt vår linje, men fråga människorna! Fråga dem om de inte vill ha fler småhus! Fråga dem om de inte skulle vilja ha möjlighet att köpa en tomt! Fråga t.ex. de fem i Kristianstad om vi är isolerade!
Herr talman! Jag skall bara ta upp fallet i Kristianstad, som är det enda som återstår för herr Burenstam Linder. Jag har inte läst tidningen, jag känner inte de fem, och det är därför svårt för mig att uttala mig om vad de tycker. Det bör herr Burenstam Linder rimligen fråga dem. Men så mycket vet jag att tomträttsinstitutet i Kristianstad infördes 1966 efter en motion från en högerman. Tomträtten har använts för småhus sedan 1971. Då hade socialdemokraterna majoritet i fullmäktige. Nu har det skiftat, och om det blivit någon annan politik i Kristianstad sedan dess får vi väl försöka reda ut senare. Men uppgiften att det var en högerman som väckte den ursprungliga motionen kan kanske vara av intresse.

Herr talman! Den som sysslat med bostadspolitiken så länge som jag har gjort i riksdagen och dessförinnan på det lokala planet, har litet svårt att uttala sig så där alldeles bestämt om vad som är rätt och riktigt vid varje tillfälle då man skall dra upp riktlinjerna för bostadspolitiken. Även om man kallar bostaden för en vara, har den så pass lång användningstid att kunderna — de boende — under husets livstid kan ha de mest skilda synpunkter på vad som är det bästa sättet att bo. Huset skall också betalas under en mycket lång tid — det är så att säga en långsam omsättning på varan. Räntan spelar därför en mycket stor roll. Nr 149 Under en betydande del av den tid då den moderna bostadspolitiken Onsdagen den här i landet utformades kunde man normalt utgå från en låg ränta. Denna 11-december:1974 avlöstes av en rörlig ränta, som i huvudsak rört sig uppåt. I ett skede som det nuvarande med en väldig inflation, där vi trots ett högt ränteläge — Riktlinjer för har en negativ ränta på kapitalet, är räntan ett alldeles speciellt besvärligt — bostadspolitiken kapitel.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar liksom i civilutskottets betänkande understryks bl.a. vad riksdagen tidigare uttalat, nämligen att en god och tillräckligt rymlig bostad i god miljö är en mänsklig social rättighet. Det primära målet för bostadsförsörjningen skall liksom hittills vara att alla invånare skall kunna erbjudas tillräckligt stora och välutrustade lägenheter. Jag tycker det finns anledning att ytterligare framhålla dessa synpunkter. När man tar del av vad som skrivs och sägs i bostadsdebatten blir man beklämd av att på visst håll boendets sociala betydelse helt utelämnas. Bl. a. i motioner från moderaternas sida i anslutning till propositionen 150 uttalas som en målsättning att ”vi måste göra rent hus med det subventionssystem som fixerat vår bostadsmarknad”. Vidare säger moderaterna att ”avvecklingen av subventionssystemet måste kopplas till en omläggning av skattepolitiken. Det bostadspolitiska dilemmat är till stor del ett skatteproblem”, säger man. En argumentation av anfört slag visar att moderaterna fullständigt bortser från boendet och bostadens sociala funktion. Det skulle vara av intresse om man från moderaternas sida ville belysa vilka konkreta verkningar en bostadspolitik av deras modell skulle få. Det har ju för övrigt i debatten tidigare här i dag bl.a. genom bostadsministerns försorg getts en belysning av de här frågorna. En fråga som jag i varje fall ofta har undrat över är varför man avhåller sig från att göra klart vilka grupper det här handlar om. Hur har moderaterna tänkt sig att exempelvis låginkomsttagare, folkpensionärer och liknande grupper med begränsad konsumtionskraft via skattesänkningar skall kunna klara de brutala hyreshöjningar som moderaternas bostadspolitik skulle innebära? Det är modernt att framhålla valfriheten för de många människorna och att valfriheten måste tryggas. Jag vill inte förneka att valfrihet i sig kan vara en tillgång, men man kan inte lösa de inkomstsvagas problem med hänvisning till att vi tillämpar valfrihet. Samhället måste genom olika åtgärder medverka till att den enskilde kan bli delaktig av valfriheten. Om inte så sker blir talet om valfrihet ett gyckelspel och en drift med väldigt många människor i vårt samhälle. I propositionen 150 föreslås vissa betydelsefulla förändringar beträffande markfrågorna i syfte att begränsa enskildas och vissa företags spekulation i mark, det s.k. markvillkoret. Det är en fråga som varit mycket diskuterad här i dag. Förslaget har tillstyrkts av en stor majoritet i utskottet. Moderaterna har också här följt upp sin grundläggande syn på de frågor vi nu behandlar, särskilt dem som gäller markpolitiken. För att riktigt underbygga sin uppfattning har de i partimotionen hämtat näring i Europarådets konvention, där äganderätten nämns som en av de mänskliga frioch rättigheterna. Också här exponerar moderaterna sin totala avsaknad av socialt engagemang i bostadspolitiken. Enskilt ägande framstår tydligen som viktigare än en bostadspolitik där den enskildes sociala behov skall vägleda handlandet. Visserligen har jag i debatten här i dag hört moderaterna säga att de också är angelägna om att tillgodose sociala mål, men det räcker enligt min mening inte bara att göra sådana uttalanden. Det är viktigare att bedöma hur olika konkreta förslag till åtgärder skulle verka i dessa sammanhang. Därför blir dessa uttalanden tämligen meningslösa, enligt mitt sätt att se. Nu påstår visserligen moderaterna att ägandet utgör den billigaste och mest effektiva formen för förvaltning av olika tillgångar. Man får väl fatta det så att det påståendet gäller också på bostadspolitikens område, eftersom det har framförts i moderaternas bostadsmotion. Jag har uppfattat argumentet som ett inslag för att stärka den egna moralen. Jag tror att moderaterna underskattar minnesgodheten hos det mycket stora flertalet av svenska folket när de framför argument av den här typen. Många av oss — och dit hör jag — har personlig erfarenhet av den tid då enskilt ägande helt dominerade på bostadsmarknaden. Spåren från den tiden förskräcker! Nu behöver vi emellertid inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att finna exempel på hur enskilda och byggnadsföretag på ett mycket oblygt sätt utnyttjat markinnehav — en hantering som stått de boende dyrt. Jag uttrycker därför stor tillfredsställelse över att vi genom dagens riksdagsbeslut kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för en markpolitik till gagn för de boende. Genom dagens beslut slår riksdagen fast att det är nödvändigt och riktigt att för framtiden subventionera boendet. De facto sker detta också nu genom paritetslånesystemet, även om det systemet formellt är utan subventionsinslag. Det är väl inte en alltför djärv gissning om jag vågar anta att vi i efterhand måhända kommer att tillföra också paritetslånesystemet ett subventionsinslag, men jag skall avhålla mig från att i dagens debatt vidare spekulera i den frågan. Vad jag emellertid vill framhålla i detta sammanhang är att vi även för framtiden måste arbeta med olika slag av insatser för att trygga alla människors reella möjlighet att disponera en väl utrustad och rymlig bostad. De metoder vi har för att uppnå detta mål är inte nya. Vi kan, såsom föreslås i propositionen, använda generella subventioner via räntegarantilån. I framtiden måste vi också arbeta med ett riktat stöd till särskilda grupper med begränsad ekonomisk bärkraft. Att moderaterna mält sig ur och nekar att ställa upp på denna politik är kanske inte särskilt överraskande, men förhållandet kan ändå beklagas. I dagens debatt har företrädare för moderaterna sökt överträffa varandra när det gällt att nedvärdera den hittills förda bostadspolitiken. Dess bättre står moderaterna i dag också när det gäller denna kritik tämligen ensamma, en omständighet som ger vid handen att betygsättningen inte har särskilt mycket med verkligheten att göra. Några exempel på vad vi har fått lyssna till i dag kan anföras. Det har från företrädare för moderata samlingspartiet bl.a. framhållits att stiftelser och kommunala bolag skulle vara konkursbon med skulder upp över öronen och vidare att ledningen för de kommunala bostadsföretagen inte får överlåtas på överåriga politiker. Utfall av detta slag vittnar om den politiska illviljans makt över tanken men också om att man på vissa håll är mycket dåligt insatt i det som man talar om. Vi har också fått höra att bostadspolitiken skulle vara regeringens största socialistiska experiment. Jag vill då säga att den socialdemokratiska bostadspolitiken inte på något sätt skäms för sig. Vi vet vad den har inneburit: kraftigt utbyggd utrymmesstandard, väl utvecklad utrustningsstandard, möjlighet att efterfråga moderna och välutrustade lägenheter också för grupper med begränsad ekonomisk bärkraft. Den politiken vill moderaterna sopa undan. Men dess bättre, herr talman, den politiken har ett kraftigt stöd hos svenska folket och i denna kammare. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp en fråga som bl.a. herr Åkerfeldt varit inne på och som har samband med markvillkoret. Herr Åkerfeldt gjorde en uttolkning av vad utskottet hade sagt i anslutning till bostadspropositionens diskussion på s. 382 rörande dispensmöjligheterna i detta sammanhang. Jag vill citera ett avsnitt av vad som där sägs, där det heter: ”Även med de undantag och övergångsregler jag nu har förordat kan tänkas fall där en tillämpning av markvillkoret skulle innebära olägenheter från allmän synpunkt. Jag föreslår därför att Kungl. Maj:t eller, om erfarenheterna efter någon tids tillämpning av markvillkoret talar för det, annan myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer skall kunna medge undantag från markvillkoret för särskilt fall. I nybyggnadsområde bör sådant undantag medges bara när starka skäl talar för det och bara om kommunen ansökt om undantag. I saneringsfallen torde tillräckliga skäl för undantag i allmänhet föreligga om kommunen ansökt om eller tillstyrkt undantag.” Utskottet har i anslutning till detta uttalande i propositionen sagt att det ansluter sig till och kan tillstyrka propositionen i den här delen.

Jag vill därmed förmena att dispensprövningen i dessa fall får ske med beaktande av såväl detta uttalande som av andra relevanta omständigheter när det gäller det enskilda fallet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till civilutskottets förslag.

Herr talman! Bostadens utformning och miljöanpassning är av avgörande betydelse för den enskildes sociala situation och levnadsbetingelser. De krav som ställs på byggandet måste därför motsvara människornas krav i dagens samhälle och så långt möjligt även i morgondagens. Framväxten av dagens samhälle har inneburit att människornas levnadsvillkor i hög grad förändrats. Befolkningskoncentrationen har tvingat fram ett forcerat byggande i tätorterna. Kravet att över huvud taget kunna erbjuda människorna bostad har medfört att väsentliga miljökrav har fått stå tillbaka. Utvecklingen har ju därmed inneburit att de flesta numera har tillgång till en tekniskt och servicemässigt god bostad, men det finns fortfarande en icke obetydlig trångboddhet kvar och många lägenheter är i behov av upprustning. Boendemiljön bör oberoende av upplåtelseform anpassas efter män niskornas krav och formas under inflytande av de boende. Den fullständiga kontrollen över den inre boendemiljön kan ju endast den som äger sin bostad utöva. Grunden för boendedemokratin är en fördjupad kommunal demokrati och en demokratisk planeringsprocess. Centerpartiet delar de åsikter som framförts i propositionen 150 att det, när det gäller att skapa en god boendemiljö för alla, bör vara kommunerna som bär det yttersta ansvaret. De boende har här möjligheter att utöva inflytande på planeringen i egenskap av kommunmedlemmar. Formerna för detta planeringsinflytande förväntas bliva ytterligare belysta när bygglagutredningen lägger fram sitt förslag, och då får vi tillfälle att återkomma i frågan. Inom ramen för den nu gällande planeringen måste de boendes inflytande i all möjlig utsträckning tillgodoses. Ett direkt inflytande för huvudparten av de boende är dock möjligt först när det gäller förändringar inom ett redan bebyggt område, eller den slutliga utformningen av detta. De boende bör kontinuerligt beredas tillfälle att påverka områdets utveckling. Till stöd för särskilda insatser har för innevarande budgetår anvisats ett anslag om 30 miljoner kronor. I propositionen 170 föreslås att ytterligare 15 miljoner kronor anvisas på tilläggsstat för innevarande budgetår just för detta ändamål. Avsikten är att detta anslag skall ersättas av det i propositionen 150 föreslagna generella anslaget. Redan de hittills ställda anspråken på bidrag för förbättring av barnmiljön visar att detta behov är långtifrån tillgodosett. De bidrag som i propositionen föreslås för åtgärder till miljöförbättringar i områden med hyresmotstånd torde avse insatser av mera allmän karaktär. Fru Olsson i Hölö har på morgonen utförligt redogjort för centerpartiets ståndpunkt i denna fråga. Såsom också framgår av reservationen 5 anser vi inte att denna bidragsmöjlighet bör ses som en ersättning för barnmiljöanslaget, utan medel bör utgå därutöver. Som framhålls i proposition 150 kan det i många situationer vara komplicerat att finna formerna för ett reellt hyresgästinflytande. Många bostadsproducenter och bostadsförvaltare har uppmärksammat demokratikraven utan att fördenskull ha kommit särskilt långt i arbetet på att förverkliga dem. Särskilt viktigt är det naturligtvis att de boende i ett område har ett betydande inflytande när det gäller mera omfattande förändringar i boendemiljön, t.ex. vid större saneringsoch upprustningsåtgärder. Men det kan också vara av stor vikt att få bestämma över sedvanligt lägenhetsunderhåll. Inflytandet leder till ökat ansvar, vilket innebär en lägre förslitning av miljön och de tekniska utrustningarna. Ett gemensamt ansvarstagande för olika aktiviteter skapar dessutom en naturlig kontakt människor emel lan och fyller därmed en viktig social funktion. Centerpartiet finner den föreslagna försöksverksamheten vara värdefull, men anser inte att en sådan demokratiform bör geografiskt begränsas till de tre s.k. storstadsregionerna utan föreslår att boende i samtliga kommuner redan nu skall ha möjlighet att ta initiativ till åtgärder enligt saneringslagen och förhindra åtgärder som går utöver lägsta godtagbara standard. Detta yrkande har blivit tillmötesgått genom det tillkännagivande som majoriteten i utskottet föreslår. Frågan om vem eller vilka som skall utöva hyresgästinflytandet har också varit föremål för diskussion. Hyresgäströrelsen är en etablerad kanal för hyresgästinflytandet och uträttar ett värdefullt arbete. De etablerade kanalerna kan emellertid behöva kompletteras. Vi förväntar oss att boendeutredningen på detta område kommer att lägga fram förslag, som vi då kan ta ställning till. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 av fru Olsson i Hölö m.fl. samt i övrigt till utskottets hemställan i den mån den omfattar de av mig berörda punkterna.

Herr talman! Innan jag kommenterar utskottsbetänkandet i anledning av två motioner jag väckt finner jag anledning att uttrycka stor tillfredsställelse med att vi om en stund än en gång här i riksdagen kan slå fast att vi även i fortsättningen skall ha en socialt inriktad bostadspolitik, vars målsättning är att alla människor, oavsett inkomst och social ställning, skall ha rätt till en god bostad. Det är också tillfredsställande att propositionen innehåller förslag som innebär att det nu kommer att skapas ekonomisk rättvisa mellan olika boendeformer i nyproduktionen genom den konstruktion den garanterat låga räntan har fått. Det är även viktigt att det nu ges möjlighet till fortsatt upprustning av den yttre bostadsmiljön, att de boende tillförsäkras ett inflytande även där och att hyresgästinflytandet över den egna bostaden samt tryggheten i boendet också i andra avseenden väsentligen förbättras. Inte minst viktigt är att samhällsinflytandet kraftigt förstärks genom bl.a. markvillkoret och nya regler om anbudskonkurrens. Man måste nu förutsätta att den rätt omfattande markspekulation som tidigare förekommit och gett oskäliga vinster genom samhällets expansion snart är ett minne blott. Om inte — och det kommer väl inom kort att visa sig - måste lagstiftningen snarast kompletteras i det här avseendet. Herr talman! Jag kan ändå inte undgå att göra några reflexioner i anledning av den mycket intensiva debatt och den spekulation som har föregått den proposition vi nu behandlar. Man har ofta fått ett intryck av att debatten har förts utan kunskap om ett mycket enkelt sammanhang, nämligen att förbättringar måste betalas. Vi kommer inte ifrån det faktum att samhällets kostnader nu kommer att bli i storleksordningen 7 miljarder per år, vilket jag tycker är ett bra mått på vårt sociala ansvar. Nedgången i bostadsbyggandet de senaste åren har drabbat bl.a. byggnadsarbetarkåren — en kår som jag känner mycket stor samhörighet med — synnerligen hårt. Samtidigt vet vi, och det framgår också av propositionen, att det fortfarande finns ett stort behov av nytillskott av moderna lägenheter dels genom nybyggnad, dels genom upprustning. Därför är jag övertygad om att vårt beslut här i dag kommer att bli den injektion som behövs för att stimulera till ett ökat byggande inte bara inom småhussektorn genom de ökade möjligheter som nu skapas för vanliga löntagare att skaffa sig ett egnahem utan också när det gäller byggande av flerfamiljshus samt upprustning och modernisering av det omoderna fastighetsbeståndet. Detta kommer givetvis att i hög grad påverka sysselsättningen för byggnadsarbetarna i positiv riktning. Men skall vi klara den fulla sysselsättningen för denna grupp måste detta från fall till fall kompletteras med andra stimulansåtgärder. Trots att vi nu gör en bra bostadspolitik ännu bättre är det emellertid vissa ting som saknas. Man kan bl.a. efterlysa ett förslag om nya finansieringsformer. Byggandet har ju på bara ett par årtionden undergått en mycket snabb teknisk förvandling. Det var ju tidigare något av ett hantverk, men i dag är svensk byggnadsindustris effektivitet internationellt uppmärksammad. Finansieringsformerna har emellertid inte på något avgörande sätt anpassats till den utveckling byggandet för övrigt har genomgått. Det är inte rimligt att fortsätta med ett ålderdomligt system som innebär särskilda byggnadskreditiv med hög ränta under byggnadstiden, som sedan skall avlösas av de långfristiga bostadslånen, vilka i sin tur splittras sönder genom bottenlån och statliga lån och i vissa fall topplån. Svårigheten att få långfristiga krediter innebär också att många bostadsföretag får ligga ute med miljonbelopp i oavlyftade kreditiv, vilket bidrar till högre kapitalkostnader och därmed till högre hyror. Vi måste därför snart komma fram till en ordning där vi slipper denna uppsplittring, så att det i stället blir ert lån — eller om man vill säga enhetslån — som även skall gälla under byggnadstiden. Lånet skall givetvis då förmedlas av ett kreditinstitut i samhällets ägo. Vi kan gärna kalla det en statlig bostadsbank eller en samhällsbyggnadsbank, om vi inbegriper även bostadskomplementet. Det här är ju uttryck som min f. d. förbundsordförande Knut Johansson myntat och en fråga han drivit väldigt hårt. Kontrollen av avlyften under byggnadstiden kan man nog i det här läget tryggt överlåta åt de nya storkommunerna, vilkas förmedlingsorgan i dag har helt andra resurser, med tillgång till kvalificerad personal, än vad som tidigare fanns i de mindre kommunerna. Nu arbetar ju, som framgår av utskottets betänkande, kapitalmarknadsutredningen och bostadsfinansieringsutredningen med den här frågan, och därför har vi snart ett förslag att vänta. Men vi vet att dessa utredningar också har andra frågor att syssla med, och därför är det ett önskemål att man behandlar den här frågan med förtur, så att vi snart får finansieringsformer anpassade till den utveckling byggandet i övrigt har genomgått. I motionen 1923 har jag påtalat de orättvisor som i dag föreligger när det gäller räntenivåerna på tomträttslån respektive bostadslån till de förras nackdel, och jag har hemställt om förslag till sådana ränteregler för tomträttslån som jämställer tomträttskostnaden med motsvarande lånekostnad vid statlig bostadsbelåning. Jag kan, herr talman, med glädje konstatera att utskottet har tillgodosett mina krav i det här avseendet. Detta ger kommunerna helt andra möjligheter att i fortsättningen använda sig av tomträttsinstitutet och därmed behålla marken i sin ägo, vilket är av stort samhälleligt intresse, utan att fördenskull hyreskostnaden påverkas i negativ riktning. Jag är alltså mycket tillfredsställd med utskottets ställningstagande. I motionen 1931, som gäller förslag till lag om ändring i förköpslagen, har jag hemställt om en översyn av samordningen mellan kommunallagen och förköpslagen. Bakgrunden är att det finns exempel på att kommuner har träffat frivilligt avtal om köp av fastighet där förutsättningarna enligt bestämmelserna i förköpslagen har förelegat. Beslutet har sedan överklagats med hänvisning till 3 § kommunallagen, som behandlar den kommunala kompetensen, och besväret har bifallits av länsstyrelsen. Det finns också exempel på att kommunen har beslutat teckna borgen för en kommunalägd bostadsstiftelse för ett frivilligt köp av fastighet, där förutsättningarna enligt bestämmelserna i förköpslagen också har förelegat. Även där har ett kommunalbesvär vunnit länsstyrelsens bifall. Om samma kommuner skulle få möjlighet att beträffande dessa fastigheter utnyttja sin förköpsrätt enligt förköpslagen och fatta beslut härom, så kan detta överklagas med hänvisning till 3§ kommunallagen, trots att den reella sakprövningen förutsätts ske genom tillståndsprövning enligt 9 § förköpslagen. Den praktiska konsekvensen kan vara att den kommunala kompetensen enligt kommunallagen blir snävare än tillståndsmöjligheterna enligt förköpslagen och då med hänvisning till länsstyrelsens tidigare ställningstagande till kommunalbesvären. Andemeningen i 3 § kommunallagen måste ändå vara att den skall vara anpassningsbar i tiden även till sådana statsmakternas intentioner som bl.a. motiverat förköpslagens regler.

En sålunda förutsatt anpassning av rättstillämpningen skulle göra en särskild översyn överflödig då det gäller att nå det av motionären hävdade och av utskottet biträdda syftet. Motionens syfte får därmed anses tillgodosett utan en riksdagens åtgärd.” Mitt syfte med motionen har därmed blivit tillgodosett. Herr talman! Med det anförda vill jag på alla punkter yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 36.

Herr talman! Det har sedan seklets början stått klart för arbetarna och deras organisationer att markspekulation i alla former skall motarbetas. Skillnaden mellan den övertygelsen och de åtgärder som har företagits är emellertid stor. Trots ett mer än 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav har inget avgörande slag riktats mot markspekulanterna. Expropriationslagen från 1949 kom att utgöra en garanti för att hålla markägarna skadeslösa vid tvångsförvärv, i stället för att rikta sig mot spekulation med mark. Under 1960-talet blev missförhållandena så uppenbara att regeringen tvingades genomföra flera reformer som förbättrade hyresgästernas situation. Bland dem kan nämnas lånefonden för markköp och finansiering av tomträtt, skärpt beskattning av realisationsvinsterna vid markförsäljningar, förbättring av expropriationslagen och införandet av förköpslagen. De nämnda reformerna har dock inte varit tillräckliga, vilket klart kan utläsas av hyrornas utveckling. De s.k. byggintressenterna har anpassat sig och kan genom långt driven integration och koncentration ta ut vinsterna i det led som passar dem. Sedan lång tid köper de privata byggbolagen stora markområden. Det utgör en viktig länk i byggkapitalets kedja, som sträcker sig från råvaror, byggnadsmaterial, projektering och byggande till långivning och försäljning av färdiga hus. Beträffande spekulationen i mark har byggbolagen försvarat sig med att priset på råmarken bara utgör en liten del av hyran. Det är en propagandabild, som inte avslöjar sanningen. Genom sina markinnehav har privata byggintressenter i alltför stor utsträckning kunnat styra byggandet. De har själva utan anbudskonkurrens kunnat utföra alla projekterings-, markoch byggnadsarbeten. Detta har lett till att byggbolagen ofta kräver lika mycket för byggnadsrätten som för tomtmarken vid försäljning. Innehav av mark har visat sig vara byggfirmornas säkraste sätt att göra stora profiter. Att bygga på entreprenad i anbudskonkurrens är inte längre ”intressant”. Statsmakterna borde för länge sedan ha stoppat ofoget med byggkapitalets markspekulation. Jag frågar mig hur de — främst moderater och folkpartister — som hävdar att bristerna inom bostadssektorn beror på för litet konkurrens kan försvara byggbolagens markinnehav. Varför skall dessa över huvud taget ha rätt att äga mark? Vore det inte bättre att de koncentrerade sig på att bygga så billigt som möjligt i fri och öppen konkurrens? Det är just det de inte vill. De vill i stället köpa egen mark, så att de slipper obehaglig anbudsgivning i tävlan med andra. Mot bakgrund av vad jag anfört måste förslaget om markvillkor hälsas med tillfredsställelse. Det är förmodligen det bästa i en för övrigt urvattnad proposition. Kritiskt kan man säga att det är märkligt att staten i så många år lånat ut pengar till de privata bostadsprofitörerna. Det föreslagna markvillkoret torde hänga samman med att regeringen insett det ohållbara i att låna ut pengar med subventionerad ränta till kapi talägare, som kan använda detta till att öka sin egen vinst. Som vanligt när det gäller bra förslag finns det förbehåll i förslaget om markvillkor. Det är en eftergift till storkapitalet utan några som helst samhällsnyttiga motiv när det i propositionen föreslås en övergångstid på tio år för att få statslån för bostadsbebyggelse på privatägd mark. Det innebär att markspekulanterna fritt kan exploatera alla sina nuvarande markinnehav. Om markvillkoret hade införts med omedelbar verkan hade det ändå inte inneburit att de bolag som köpt mark behövt förlora en enda krona. Däremot skulle deras förväntade profiter ha minskat eller uteblivit. Byggkonkurrensutredningen har för sin del föreslagit en övergångstid på fem år, och det är svårt att från hyresgästsynpunkt finna försvar för propositionens förslag. Storbolagen kommer således att få hjälp med statlig belåning i sin spekulationsverksamhet under ytterligare många år. I vems intresse har detta undantag föreslagits? Efter att ha konstaterat att markvillkoret är bra, frågar man sig om spekulation i mark för bostadsändamål då så småningom blir en historisk företeelse. Svaret är nej. Kompletteringar måste till. En sådan gäller tomträtten, som är det enda instrument som finns för att ta in markvärdestegringarna till kommunerna. Om nu kommunerna försäljer mark till privata bolag, egnahemsägare m.m. i stället för att överlåta den med tomträtt, så kan de om 50-60 år tvingas köpa in samma mark till mångdubbelt högre värde. Mot den bakgrunden är åstadkommandet av tomträtt för all stadsplanerad mark det absolut viktigaste målet, om man vill avprivatisera bostadsmarken. Oavsett svagheterna i propositionens förslag kommer kommunernas vilja att köpa mark att öka. Därför är det otillfredsställande att något konkret förslag om högre anslag till markförvärvsfonden inte läggs fram. Byggkonkurrensutredningen föreslår jämte många remissinstanser, att den skall ökas till 250 miljoner kronor per år. Vänsterpartiet kommunisterna delar denna uppfattning. Departementschefen tar inte ställning men antyder att förslag kan väntas till nästa budgetår. Vpk vill i det sammanhanget framhålla att om markvillkoret skall få någon effekt efter alla dispensmöjligheter, måste full behovstäckning för kommunernas lån ur fonden till markförvärv garanteras. Då bör också den tidigare målsättningen om täckning för tio års byggande bibehållas. En sänkning till det i propositionen antydda förslaget på fem år, i förlitande på kraften av markvillkoret, kommer förmodligen att leda till fortsatta ljusa tider för markjobbarna. Markvillkoret innebär att endast kommunägd bostadsmark kommer att kunna utnyttjas för erhållande av statliga bostadslån. Dessa är subventionerade, och någon möjlighet att i större utsträckning privatfinansiera flerfamiljshus kan knappast skönjas. Däremot är det annorlunda när det gäller småhusmarknaden. Den utgör i år 64 procent av antalet lägenheter och tycks bli dominerande. Risken är att ett allt större antal småhus blir privatfinansierade och alltså föremål för spekulation. En sak som över huvud taget inte behandlas i propositionen är monopolsituationen inom byggmaterialindustrin. Det torde annars vara angeläget, eftersom byggkostnaderna är grundläggande för hyrorna. Inom den tunga materialindustrin — cementvaror, lättbetong m.m. — förekommer ingen som helst priskonkurrens. Samma sak kan sägas om mineralull, gipsskivor med flera produkter, och stålindustrin har sådana priskarteller att priskonkurrensen är satt ur funktion. En långt driven teknisk rationaliseringsprocess har inte lett till att byggmaterialets andel av byggkostnaderna sjunkit på samma sätt som t.ex. byggnadsarbetarlönerna. Ett statligt övertagande av byggmaterialproduktionen vore i folkets intresse och skulle verksamt bidra till lägre hyror och mindre profiter till storfinansen.

En sådan åtgärd skulle innebära en begränsning av storfinansens monopol på byggmaterialmarknaden och skapa förutsättningar för ett billigare byggande. Eftersom avdragsrätten på gäldräntan bibehålls betyder den statliga räntesubventionen på 2,25 procent för egnahem inte så mycket. Med stor sannolikhet kommer det privata byggkapitalet att anse småhusmarknaden intressant — dvs. mycket vinstgivande — och undvika statslån, med vetskap om att man ändå får sälja på grund av efterfrågetrycket, ett tryck som i sin tur beror på att avdragsrätten finns och att propositionen inte lever upp till målsättningen att skapa jämlikhet mellan olika boendeformer. Möjligheten att göra avdrag på självdeklarationen för skuldränta gynnar ensidigt höginkomsttagarna. Detta kan inte ens anses vara något speciellt villaägarintresse, eftersom det inte råder någon rättvisa villaägarna emellan. Om en inkomsttagare i 100 000-kronorsklassen och en som tjänar 40 000 kronor bor i exakt lika finansierade villor, får den högre inkomsttagaren en väsentligt lägre boendekostnad. Det vore bättre och rättvisare att slopa avdragsrätten och öka räntesubventionen, så att vanliga inkomsttagare inte får högre kostnader för sina egenägda småhus. Det är svagt av regeringen, som uppenbarligen är medveten om problemet, att inte våga sig på en lösning av denna fråga. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1974:1908, punkt 5, vilken redovisas i skatteutskottets betänkande nr 56 och gäller ett yrkande på att avdragsrätten begränsas till en låneskuld på 150 000 kronor och att frågan om slopande över huvud taget av skuldränteavdrag blir föremål för utredning.

Herr talman! Innan jag går in på det som jag hade anmält mig på talarlistan för att säga vill jag rikta några ord till herr Olsson i Stockholm. Herr Olsson säger att ingenting avgörande på markspekulationens område har hänt på 40 år och att, om propositionens förslag går igenom, det kommer att dröja ytterligare 50-60 år innan något händer.

Det är också intressant att konstatera vad kommunisterna i allmänna fraser säger om ägandet och hur de sedan handlar.

Men det har varit intressant att följa vpk:s agerande. Å ena sidan kräver vpk att all mark skall överföras i samhällets ägo.

Vi noterar med tillfredsställelse utskottets svar på motionen 1906. Med vi” menar jag alltså Kurt Ove Johansson i Malmö, Sivert Andersson i Stockholm, Sture Ericson i Örebro och mig själv. Vi noterar också förtydligandet av herr Bergman i debatten beträffande frågan om statliga lån för ingångsvärdet vid ombyggnad. Utskottets hemställan till Kungl. Maj:t skall ses som en beställning på ett förslag i den riktning som motionen syftar till, enligt herr Bergman. Bakom denna hemställan ligger ovissheten om kostnaderna, och det är helt klart att vi som motionärer inte i dag kan säga vad ett bifall innebär konkret. Men enligt de erfarenheter som nu finns kan herr Bergmans siffror vara realistiska.

nit granskas eller ej, föreligger i dag icke samma akuta behov av omedelbart bifall till motionen 1906. Vi utgår ifrån att såväl kapitalmarknadsutredningen som bostadsfinansieringsutredningen kommer att beakta vad som sägs i utskottets hemställan, vilken herr Bergman säger vara en beställning. Vi kommer icke att rösta för reservationen 22 av fru Olsson i Hölö m.fl. Vi har nämligen helt andra värderingar baserade på erfarenheter från Stockholm, Malmö, Örebro och Göteborg beträffande vissa privata fastighetsägares verksamhet att med skattepengar ombygga men också i en del fall ”kosmetiksanera”. Låt mig till sist, herr talman, säga något om sysselsättningen. Vi har också i detta sammanhang anfört exempel i motionen 1906, som jag nu inte skall upprepa. Det gäller i stället något som vi ofta mött i debatten, en förvrängning av förre statsministern Tage Erlanders replik i bostadsdebatten på 1950-talet.

Byggnadsarbetarkåren har aldrig begärt att man skall bygga för byggnadsarbetaren. Byggnadsarbetarna har begärt en planmässig investering som ger jämn sysselsättning. Kan inte byggbranschen räkna med jämn sysselsättning kommer branschen att få problem med bl.a. rekryteringen, vilket i sin tur på sikt får konsekvenser för hela samhället. Samhället behöver inte bara vägar och broar, bostäder och kommunala såväl som statliga investeringar utöver industrier och kontorslokaler. Samhället bör också tänka på lokalt bunden, äldre byggarbetskraft.

Herr talman! Herr Gösta Gustafsson i Göteborg kommenterade mitt inlägg. Jag måste då förklara vissa saker för honom och läsa upp vad jag sade i mitt anförande. Jag framhöll: ”Trots ett mer än 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav har inget avgörande slag riktats mot markspekulanterna.” Litet längre fram fortsatte jag: ”Mot bakgrund av vad jag anfört måste förslaget om markvillkor hälsas med tillfredsställelse.” Det är med andra ord ett ganska gott betyg åt propositionen i denna del. Villkoret kan vara ett avgörande slag mot markspekulation. Men om herr Gustafsson menar att det skett andra avgörande slag mot markspekulanterna, kan han väl redovisa varför man i så fall nu föreslår införande av ett markvillkor. Beträffande de 50-60 åren kanske herr Gustafsson inte följde med riktigt. Jag sade så här: ”Om nu kommunerna försäljer mark till privata bolag, egnahemsägare m.m., i stället för att överlåta med tomträtt, så kan de om 50-60 år tvingas köpa in samma mark för mångdubbelt högre värde. Mot den bakgrunden är åstadkommandet av tomträtt för all stadsplanerad mark det absolut viktigaste målet om man vill avprivatisera bostadsmarken.” Jag talade för ett utbyggt tomträttsinstitut. Jag undrar nu om herr Gustafsson har någonting emot ett sådant institut. Av herr Gustafssons anförande fick jag den uppfattningen att han trodde att han befann sig i sin kommunala hemförsamling. Han kan inte begära att ledamöterna i denna kammare skall kommentera expropriation av någon kvadratmeter mark hit eller dit, när de inte är insatta i frågan. Jag tror inte att någon i denna kammare utöver herr Gustafsson tvivlar på att kommunisterna hårdast har drivit kravet på all mark i samhällets ägo och effektivare expropriationsregler. Jag vill till slut bara göra en liten reflexion. Herr Gustafsson inledde med att säga att han var tillfreds med utskottet. Det var faktiskt ingen som väntade sig något annat. Vad skulle herr Gustafsson inte vara nöjd med i det som kommer från regeringshåll?

Herr talman! Herr Åke Gustavsson i Nässjö och jag har i motionen 1914 hemställt om ändrade lånevillkor för hus som färdigställts åren 1958-1967. Vi har nu med stor glädje konstaterat att utskottets skrivning är ett bifallsyrkande till motionen. För den som i sitt yrke har bostadsfrågorna som en huvuduppgift finns det många synpunkter som man i dag skulle vilja ge till känna. Bostadspolitiken får i och med bostadsministerns proposition nya möjligheter i framtiden, men ändå vill jag anföra ytterligare synpunkter på den framtida bostadspolitikens utformning. Recepten i bostadsfrågan har varit många. För några år sedan tyckte många att industrialiserat byggande var det allena saliggörande. Man menade att praktiskt taget allting skulle underordnas de krav som produktionen ställde. I dag är markbostäder högsta mode, i morgon kanske något annat. Var gång har man proklamerat att lösningen varit definitiv. Jag tror att det nu är hög tid att vi gör klart för oss att kvaliteten i boendet inte i och för sig beror på om husen är långa eller korta, höga eller låga. — Vi har under senare år haft en utomordentligt kraftig ökning av småhusproduktionen. Jag är övertygad om att det i strömmen mot småhusboende finns en bred fåra av människor som i sig egentligen inte är motiverade för småhusboende men som tvingats dit — naturligtvis främst på grund av att småhusboendet varit skattemässigt favoriserat, men också på grund av brist på tillräckligt attraktiva alternativ i flerfamiljshusets form. Den nya bostadspolitiken innebär förvisso inte skattemässig likställdhet mellan småhus och flerfamiljshus. Men genom den nya bostadsräntan har vi tagit ett gott steg på väg mot kostnadsmässig likställdhet. Men kommer den nya bostadspolitiken att i praktiken kunna beakta de kvalitetsaspekter som bostadsministern betonat i propositionen? Den nya bostadsräntan betyder en sänkning av kapitalkostnaderna med ca 15 kronor per kvadratmeter. Med nuvarande pantvärdesnivå blir alltså kapitalkostnaden under första åren ca 60 kronor per m'. Driftoch bränslekostnader kan beräknas till 55-60 kronor per m". Totalt får man alltså räkna med en boendekostnad om ca 120 kronor per m? under det första året. Men allt detta gäller bara under förutsättning att produktionskostnaden inte överstiger pantvärdet. Och sådan är tyvärr inte verkligheten. Överkostnaderna är stora och måste finansieras med dyra fyllnadslån. Varje procent av överkostnaden betyder en ökning av boendekostnaden med 2:70 kronor per m'. En 10-procentig överkostnad betyder alltså 27 kronor per m' eller omkring 180 kronor i månaden för en normallägenhet på 80 m'. Detta betyder i sin tur en utarmning av bostadsområdena. För att undvika överkostnader måste standarden pressas. Lägenhetsytorna blir mindre. Önskvärd satsning på den yttre miljön hålls tillbaka. Lånebestämmelserna har också en konserverande effekt som utestänger nya tankegångar och boendealternativ. Lånereglerna är i princip baserade på lamellhuset i tre våningar. Väsentliga avvikelser från denna hustyp innebär i de flesta fall kollision med lånetekniken. Att schablonerna verkar starkt hämmande har visat sig vid projektering av fem flexibla terrasshus i Västerås. Målsättningen har här varit att försöka förena småhusets fina uterum — och traditionellt friare och mer individuella planlösning — med flerfamiljshusets större bekvämlighet och bättre service. Husen är alltså annorlunda än normalproduktionen. För det första tillförs varje lägenhet en terrass med en yta av 26 m”', större än ett ordinärt vardagsrum. För det andra är lägenheterna flexibla. Det finns inga bärande betongväggar. De lätta mellanväggar som finns kan man placera var man vill. Inom lägenhetens ram kan man alltså själv bestämma hur många rum man vill ha. För det tredje finns det hiss i husen, trots att dessa bara har fyra våningar. För det fjärde finns det ett kollektivt utrymme på ca 85 m". Varje hus omfattar 16 lägenheter. Detta kollektiva utrymme kan disponeras efter de boendes önskemål, för tonårsaktiviteter, för småbarnslek, som hobbyrum, som gillestuga etc. Alla dessa egenskaper innebär givetvis ökade kostnader. Men kva Nr 140 litetsökningen är i detta fall mycket betydelsefull. Den har ingenting Onsdagen den att göra med de jippon som förekommer i många byggmästares spe 11 december 1974 kulationshus — gröna spisar, litet keramik ovanför diskbänken, allmogeskåp i köksinredningen och mycket annat sådant som bara är glitter. — Riktlinjer för Om merkostnaden i det aktuella exemplet med terrasshusen kan in = bostadspolitiken rymmas i pantvärdet, blir boendekostnaden ca 13 kronor per m? högre m.m. än i en normallägenhet, och detta är inte mera än vad man är beredd att betala för den väsentligt högre standarden och valfriheten i terrasshusen. Men om höjningen inte inryms i pantvärdet, blir höjningen av boendekostnaden väsentligt större, nämligen ca 38 kronor per m”. Jag tror att det är viktigt att kraftigt driva frågan om flerfamiljshusens renässans. Därför är det glädjande att det i årets motionsflod i bostadsfrågan inte finns några negativa omdömen om flerfamiljshusen. Sådana omdömen har inte varit ovanliga tidigare. dard betyder inte segregation i boendet. Tvärtom, en allmän sådan inriktning motverkar och kan upphäva en segregation som vi annars löper stor risk att få fastrotad, en segregation där man bor rymligt och bra i småhusområdena och trångt och mindre bra i flerfamiljshusområdena. I ett socialt medvetet land bör valet inte vara svårt. Bostaden och boendet har en övergripande betydelse för både individen och kollektivet. Villor för starka och rika och flerfamiljshus för svaga och fattiga får inte bli följden av vår samvetsgrant utformade bostadspolitik. Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande, men i det fortsatta utredningsarbete som pågår inom ramen för de direktiv som boendeutredningen har vore det värdefullt om flerfamiljshusbyggnationens konkurrensvillkor ägnades speciellt intresse.

Herr talman! När jag nu tar till orda i debatten är jag medveten om att tiden är långt liden och att flertalet argument har vänts och vridits både en och flera gånger. Att jag likväl ger mig in i meningsutbytet är främst en följd av reservationerna 6 och 8 i utskottets betänkande. Det motstånd som man där reser mot förslaget om en radikalare markpolitik framstår som näst intill befängt. Man går dock inte lika långt i sitt försvar av markägarnas intressen som en del stora byggnadsföretag gör. Därifrån sägs det att man visst inte gör några vinster, allra minst spekulationsvinster, på sina markaffärer och sitt markinnehav. Men visst förekommer det spekulation i mark, grov spekulation t.o.m. Den kommun som jag kommer från är för närvarande relativt expansiv. 161 Det betyder befolkningstillväxt och ett starkt efterfrågetryck på bostadsmarknaden, inte minst när det gäller småhusbebyggelsen. Nu står byggjättarna och deras dotterföretag i rad för att förse sig med mark för de närmaste årens bostadsproduktion. Det sker inte i former och till priser som gagnar bostadskonsumenterna. Låt mig redovisa ett exempel som stöd för mitt påstående. Nyligen slöts ett köpekontrakt mellan enskilda fastighetsägare och ett stort privat byggföretag från Stockholm. Avtalets innebörd är att byggnadsfirman till markägaren betalar 1 krona per m”. Så långt är det gott och väl. Men i kontraktet har köparen ytterligare förbundit sig att med tilläggsköpeskilling för varje nybildad fastighet utge 10 000 kronor om fastigheten för bostadsändamål kommer att bildas före den 1 juli 1994. Enligt ett av byggnadsfirman upprättat planförslag kan området bebyggas med 50 byggnadsrätter. Med de förpliktelser man utlovat i köpekontraktet och under förutsättning att bebyggelse kommer att uppföras, innebär det en köpesumma för marken av 7:75 kronor per m” råmarksyta. På detta pris tillkommer index. Herr talman! Jag har velat anföra detta konkreta exempel mot bakgrund av en nyligen avkunnad dom som avser annan del av samma fastighet och där fastighetsdomstolen fastställt en ersättning som motsvarar 1:30 kronor per m” råmarksyta. Det skall också sägas att den mark som förvärvats av byggnadsfirman enligt gällande planer och upprättade förslag till översiktliga planer ej är avsedd för tätbebyggelse. Markens verkliga värde är således lika med fastighetens avkastningsvärde såsom skogsfastighet, eller 10-20 öre per m? markyta. Kammarledamöter! Inte är det av idealitet ett byggnadsföretag förvärvar mark på villkor som jag redovisat. Nej, man räknar kallt med att kunna göra sig en rejäl vinstslant att stoppa i egen ficka. De som får stå för den är bostadskonsumenterna. Herr talman! Jag har funnit det försvarligt att redogöra för detta aktuella exempel därför att det visar på behovet av en markpolitik under samhällets kontroll och ledning. Den som i likhet med mig under ett antal år verkat i denna bransch och sett den inifrån kan inte annat än uttala tillfredsställelse med regeringens och utskottsmajoritetens förslag om åtgärder för att komma till rätta med det osunda inslag i byggbranschen som markspekulationen innebär.

Herr talman! Låt mig få börja med att uttrycka min glädje över att motionen 1909 delvis har tillstyrkts av civilutskottet. Utskottet föreslår att kammaren skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet sagt om initialstöd till ombyggnad av bostadslägenheter, ett stöd som vi motionärer yrkat skulle utgå även under 1975. Vi har blivit bönhörda till hälften genom att utskottet föreslår att sådant stöd skall utgå under första halvåret 1975. Det kan inte råda något tvivel om att denna förlängning av det s.k. initialstödet blir av betydelse för ombyggnaden av många av våra omoderna bostadslägenheter. Jag ber således att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 37. Det första yrkandet gäller krav om statliga eller kommunala lånegarantier till kontantinsatser för de medborgare som önskar förvärva eget hem eller andel i bostadsrättsförening. Utskottet avstyrker detta yrkande på principiella grunder men anger inte närmare vilka. Representanter för folkpartiet och moderata samlingspartiet har emellertid reserverat sig till förmån för yrkandet. Det måste anses angeläget att möjlighet öppnas för fler medborgare än för närvarande att förvärva eget hem eller andel i bostadsrättsförening. För många är det i dag svårt att få lån till kontantinsatsen på den öppna lånemarknaden. Om man lyckas få lån kan det för låntagarna bli svårt att klara sådana lån som på grund av dålig säkerhet är ofördelaktiga i vad gäller ränta och amorteringstid. Det finns stark anledning att önska någon form av statlig eller kommunal garanti så att även medborgare i vanliga inkomstlägen har möjlighet att förvärva eget hem eller andel i bostadsrättsförening. Reservanterna förordar med hänsyn till dessa önskemål att Kungl. Maj:t på lämpligt sätt skall utreda dessa frågor och komma med förslag till nästa års riksdag. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 21 i civilutskottets betänkande nr 36. Det andra yrkandet i motionen 1910 avser statsbidrag till koloniträdgårdslotter. Nog behöver det göras mycket åt boendemiljön i våra nya storstadsområden med flerfamiljshus. På sina håll har dessa nya områden fått en steril och trist utformning, och säkerligen skulle tillgång till koloniträdgårslotter kunna utgöra en stimulans för dem som bor i sådana områden. Det vore inte så orimligt att tänka sig att statsbidrag utgick till kommuner som på sådant sätt förbättrade boendemiljön. Att pröva vägen med koloniträdgårdslotter i detta sammanhang kunde vara en av mångå lösningar som behövs. Utskottet säger emellertid nej och vi motionärer får väl överväga att återkomma 1975. För det tredje finns i motionen 1910 förslag till annorlunda regler för vad som menas med sammanboende. Departementschefen diskuterar detta i propositionen och föreslår viss utvidgning av begreppet sammanboende i jämförelse med vad som i dag gäller. Propositionens förslag, som tillstyrks av ett enigt utskott, ger emellertid det egendomliga resultatet att två makar eller två personer, man och kvinna, som säger sig ha gemensamt hushåll får förmånligare situation när det gäller bostadstilläggen än t.ex. två systrar som sammanbor. Nog hade det varit rimligt att även de senare fått komma i samma förmånssituation när det gäller bostadstillägg som makarna. Utskottet avstyrker den av oss föreslagna definitionen av sammanboendebegreppet främst med hänvisning till att boendeutredningen kommer att ta upp denna fråga. Det blir väl ingen annan utväg för oss motionärer än att tills vidare acceptera avstyrkandet. I skatteutskottets betänkande 1974:56 berörs bl.a. fastighetsbeskattningen, som kan beräknas bli höjd till följd av 1975 års fastighetstaxering. I folkpartiets partimotion nr 1907 redovisas i tabellform följderna av ändring av dels skattegränser, dels schablonavdrag. Skatteförhållandena ter sig onekligen oroande med oförändrade skattegränser och schablonavdrag. I all synnerhet kan skattehöjningarna bli besvärande för de egnahemsägare som har måttliga inkomster och som kanske dessutom under försakelser i en följd av år avbetalat stora delar av sina lån. Folkpartimotionen 1907 har medverkat till den positiva skrivning i betänkandet som majoriteten enat sig om. Majoriteten utgår ifrån att chefen för finansdepartementet uppmärksammar frågan och lägger fram erforderliga förslag. Folkpartiet, centern och socialdemokraterna har enats om detta ställningstagande och menar att fastighetstaxeringens resultat måste avvaktas innan man kan ta ställning till hur justering av skattegränser och schablonavdrag bör göras. Folkpartiet kommer att bevaka denna fråga och därvid framför allt koncentrera sig på fastigheter av ”normalstandard”', fastigheter som ofta ägs av vanliga medborgare, vilka verkligen inte bör drabbas av skattehöjning på grund av en förmögenhetsökning som egentligen bara finns på papperet. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 56.

Herr talman! Jag vill tillföra debatten några korta erinringar och understrykanden. Först och främst: De bostadspolitiska reformerna är inte avslutade med dagens beslut. Vi förväntar oss utredningsförslag om bl.a. boendedemokratin, bostadstilläggen och — sist men kanske inte minst — bostadsbyggandets kapitalförsörjning. Vi väntar oss också en redovisning av hanteringen av hyresförlustlånen och hoppas att kommunerna och de drabbade bostadsföretagen kommer att få en fast grund att stå på. Jag kommer från ett län och från en kommun som har drabbats rätt kraftigt av överskott på familjebostäder. Jag noterar med tacksamhet att vi både har fått hyresförlustlån och t.o.m. har medgivits eftergifter av lånen, men, herr talman, trots detta utgör hyresförlusterna i en kommun av min hemkommuns storlek en verkligt tung belastning på den kommunala ekonomin. Om en någorlunda tillfredsställande sanering skall kunna komma till stånd, behövs en skattehöjning på minst I krona. Det är den bittra verkligheten. Och det värsta av allt: därmed är lägenheterna inte uthyrda. Jag är emellertid medveten om att det här inte enbart är en bostadspolitisk fråga utan också — och det är måhända det viktigaste — i hög grad en näringspolitisk. Tillåt mig också säga att om man ser på det totala antalet flerfamiljsbostäder som står till förfogande i hela landet, finner man att andelen outhyrda lägenheter ligger under 2 procent. I och för sig är det en acceptabel lägenhetsreserv — felet är bara att den är koncentrerad till ett fåtal kommuner och inte fördelad över hela landet. Men, som sagt, vi avvaktar den förväntade redovisningen av hanteringen av hyresförlustlånen, som statsrådet f.ö. redan har utlovat. Kommunerna har i övrigt, som jag ser det, blivit väl tillgodosedda i propositionen. Särskilt förtjänar det att understrykas vad som har skett och sker på saneringssidan. Den totala bilden med markvillkoret, förköpslagen och de av utskottet tillstyrkta lånereglerna innebär väsentliga förbättringar. Till bilden hör också de ökade möjligheterna att låna för upprustning av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Kommunerna har även fått den av utskottet tidigare begärda möj ligheten att gå ut ifrån sin fysiska översiktsplanering på ett helt annat sätt än förut. Det är över huvud taget viktigt att kommunerna förankrar sitt bostadsbyggande redan i den översiktliga fysiska planeringen. Som ordförande i en byggnadsnämnd måste jag säga att såvitt jag förstår är detta den bästa garantin för att både miljö och ekonomi skall komma in i bilden på ett så tidigt stadium som möjligt. Det här leder i sin tur in på förhoppningen att arbetet på en ny markanvändningsoch byggnadslagstiftning skall fortsätta och inte upplösas i småförslag till revisioner. Förr eller senare måste vi ta itu med grundproblemen om hur byggnadsrätten skall bli ett instrument i samhällets hand. Vi får inte heller glömma ett fortsatt arbete på hyreslagstiftningens område. Förr eller senare måste vi också få en genomgripande reform på det området, så att det blir så lätthanterliga och så lättförståeliga regler som möjligt. När det gäller de konkreta frågor som vi här behandlar och den debatt som nu är i det närmaste avslutad är det — trots den enighet som ändå präglat utskottsarbetet och den nästan tio timmar långa debatten — intressant att se hur centern och folkpartiet inte riktigt kan släppa sina rötter i det förgångna. Jag tänker närmast på reservationen om bidrag till privata ägare av flerfamiljshus som inte tagit ut paritetslån. Detta är ju en omfördelning åt helt motsatt håll — alldeles utan bostadspolitiskt syfte. Men man skall väl ändå tacksamt notera att begäran i reservationen har blivit så blygsam att man nästan kan kalla den klädsam. Herr talman! Jag ansluter mig till yrkandena.om bifall till vad civilutskottet har hemställt.

Herr talman! I sitt inlägg tidigare i debatten tog herr Danell upp frågor som knöt an till hans motion 903 —- en motion som i långa stycken berör interna organisationsfrågor inom HSB-rörelsen. Ett enhälligt utskott ansåg att dessa organisationsproblem rimligen borde benas upp utan riksdagens medverkan. I motionens första att-sats begärde herr Danell en utredning i syfte att minska ekonomiska förluster i samband med byte av likvärdiga bostadsrättslägenheter. Till detta krav har ett enhälligt utskott sagt nej, och någon reservation föreligger heller inte. När herr Danell nu tog upp frågan från delvis nya utgångspunkter kan hans inlägg inte lämnas obesvarat, eftersom det innebär en sammanfattande kritik mot HSB-rörelsen, där för övrigt herr Danell har förtroendeuppdrag. Derr Danells kritik bygger på enstaka utdrag ur intervjuer och artiklar och är därför missvisande. Den stora frågan är om och hur HSB försöker bemästra de problem som bl.a. består i att en del medlemmar inte kan bli av med sina bostadsrättslägenheter vid den tidpunkt då detta är aktuellt. Herr Danell ställde frågan: Hur kan man ha kvar begreppet social bostadspolitik när man inte vill hjälpa dessa människor som råkat så pass illa ut? Det skulle, herr talman, se egendomligt ut om en sådan betygsättning av den i hög grad bostadssociala HSB-rörelsen skulle få stå oemotsagd i protokollet. Därför vill jag i kammarens protokoll ha infört upplysningar av värde för en mera rättvis bedömning av de åtgärder som rörelsen har vidtagit. Ett försäkringssystem för de åsyftade grupperna har införts men frångåtts därför att anslutningen inte blivit tillräcklig. En omfattande bytesverksamhet pågår genom den speciella organisation som byggts upp. Ständiga annonser i dagspress och kontakter på arbetsplatserna är andra inslag i bostadskooperationens ansvar för sina medlemmar. En stor försäljningsorganisation har byggts upp. Årligen byter 20 000-25 000 medlemmar bostäder via rörelsens egen försäljningsoch bytesorganisation, vilket är en tiondel av hela bostadsbeståndet i HSB:s kollektiva förvaltning. Men ändå kan en del medlemmar råka i svårigheter, som natur ligtvis är besvärande. Men rörelsen ställer upp med hela sin kapacitet för att medverka till en lösning. Sakligt sett är det ju medlemmarna som har överlåtelserätten och ansvaret för sin bostad, inte rörelsen som sådan. För närvarande pågår en prövning av nya åtgärder för att få fram lösningar på detta besvärliga problem. Jag vill gärna nämna den saken.

Herr talman! Motionen 903, som tar upp bostadsrättsinnehavarnas problem runt en del av våra större tätorter, skrev jag i januari. Jag har inte i utskottet funnit anledning att följa upp den motionen med någon reservation, beroende på att jag ansett det lämpligt att ändra något på de argument som fanns i motionen. Till statsrådet, till Oskar Lindkvist, till mig själv och till andra har det förekommit en rad uppvaktningar av människor från olika bostadsrättsföreningar i våra tätorter, och det är bl.a. detta som gjort att jag har funnit skäl att agera i denna fråga. Vi är således några ledamöter som har skrivit ett särskilt yttrande i vilket vi har understrukit de svårigheter som finns, och jag tycker att det finns skäl även för riksdagen och för statsrådet att följa de frågorna närmare. Jag har inte avgivit någon sammanfattande kritik mot hela HSB-rörelsen. Jag är själv aktiv inom HSB på lokalplanet och har ingen anledning att ifrågasätta HSB som organisation eller rörelsens idéer. Tidigare har jag ju här i kammaren i dag också talat varmt för bostadsrätten som tanke. Men jag har kunnat konstatera att de problem som nu har funnits i tre år har man inte inom kooperationen kunnat finna någon lösning på. Därför tycker jag att utskottet utan tillräcklig grund tror litet väl mycket på lösningar från kooperationens håll. Man har tidigare haft ett försäkringssystem som skulle tillvarata dessa människors intressen, alltså de som i dag riskerar att förlora 10 000-30 000 kronor vid försäljning eller inte ens kan bli av med sina insatslägenheter. Många har nu när de erbjudits nytt arbete eller att få köpa ett småhus som de länge har sparat till tvingats stanna kvar i sin insatslägenhet. Jag tycker att det just i begreppet social bostadspolitik borde finnas utrymme att göra någonting från Kungl. Maj:ts sida för att hjälpa de människorna — inte garantera dem full betalning för vad de har förlorat men kanske att i trängda lägen hjälpa dem med en del av grundinsatsen. Det är därför som jag tycker det är så förvånande att man från bostadsdepartementets sida inte har visat någon sådan vilja. Jag kan exempelvis nämna att de rekommenderade priser som HSB angav för kanske tre år sedan för bostadsrätter i dag ligger dubbelt så högt som marknadsvärdet för samma lägenheter i många av bostadsområdena kring våra tätorter. Även om man från visst håll säger att det bara är 2 å 3 procent av alla insatslägenhetsinnehavare som har sådana bekymmer tycker jag ändå att det finns skäl att hjälpa dem.